Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar har finansutskottet ställt samman resultatet av riksdagens behandling av regeringens sparproposition. Sammanställningen visar att riksdagen godtagit besparingar på drygt 5 miljarder av de 6,1 miljarder kronor som regeringen föreslagit. I fråga om återstoden kommer riksdagen senare att ta ställning till huvudparten, bl.a. i samband med kommande förslag till regeländringar m.m. Det är därmed klarlagt att regeringens sparförslag i allt väsentligt kommer att fullföljas. Låt mig med den utgångspunkten vidga perspektivet något när det gäller riksdagens arbete under den här hösten. En höstriksdag pågår normalt ett par korta månader. Men den här hösten har vi haft både ett urtima riksmöte och en ordinarie höstriksdag långt mer intensiv än vanligt. Vi har i många utskott haft något som liknat en extra budgetbehandling i miniatyr. Det är framför allt på tre områden som regeringen och riksdagen har fattat viktiga beslut. Vi har för det första vidtagit några av det stora antal åtgärder som behöver vidtagas när det gäller energipolitiska frågor. Vi har för det andra påbörjat arbetet med att få svensk kapitalmarknad att fungera bättre och ge en bättre finansiell grund för en nödvändig ökning av investeringarna. Vi har för det tredje på allvar börjat arbeta med att bryta utvecklingen mot ett strukturellt och av konjunkturerna oberoende stort budgetunderskott. På dessa tre områden har socialdemokraterna visserligen medverkat till en del av de beslut som vi har behövt fatta, men samtidigt har de spjärnat emot och ägnat sig åt missnöjespolitik när det gällt andra väsentliga delar av politiken. Inom energipolitiken har den nya oljeersättningsfonden kunnat inrättas under bred enighet, medan socialdemokraterna på sensommaren motsatte sig den energiskattehöjning som ingår i en energipolitik som regering och opposition egentligen är eniga om. När det gäller näringslivets investeringar har stimulanserna stärkts genom att riksdagen godkände regeringens förslag att företagen skall kunna göra avdrag även vid den kommunala beskattningen. Trots att det förslaget ligger 73 väl i linje med vad socialdemokraterna egentligen förordar fick regeringen enbart kritik för detta förslag från socialdemokraterna i finansutskottet. Men här kan man iaktta att meningarna inte är helt samlade inom socialdemokratin. När ärendet kom till kammaren försvarades regeringsförslaget även av socialdemokraterna i ett enigt skatteutskott. För att få kapitalmarknaden att fungera bättre har riksdagsmajoriteten ändrat beskattningen så att den lättats för produktiva satsningar, dvs. aktier, och skärpts för improduktiva eller rent av spekulativa placeringar. Realisationsvinstskatten på fastigheter har skärpts, och den spekulativa kvittningshandeln med premieobligationer kommer att stoppas. Även om socialdemokraterna godtagit en del av dessa förslag har de inte velat medverka till en lättnad i beskattningen på aktier. Socialdemokraterna lider uppenbarligen av en tro att kapitalmarknaden kan bringas att fungera enbart genom mer kollektivt sparande. Den uppfattningen strider mot socialdemokraternas politik i flera av våra grannländer. Där är socialdemokrater i likhet med svenska regeringen övertygade om att en fungerande marknad för riskvilligt kapital är en nödvändig förutsättning för att investeringar skall komma till stånd och sysselsättningen tryggas. När det gäller sparprogrammet, dess effekter på statsbudgeten och de socialdemokratiska förslagen i det sammanhanget har finansutskottet funnit det anmärkningsvärt att de socialdemokratiska förslagen bara innehåller ungefär hälften så stora besparingar som de som utskottets majoritet tillstyrkt. Om man till detta lägger de krav på utgiftsökningar som förts fram i de socialdemokratiska reservationerna blir de faktiska besparingarna bara en tredjedel av vad majoriteten tillstyrkt och som riksdagen godtar. Detta förhållande har också budgetministern för en stund sedan påpekat. Här finner vi alltså, fru talman, ganska våldsamma motsägelser i den socialdemokratiska argumenteringen. Man återkommer ständigt till talet om de raserade statsfinanserna och det stora budgetunderskottet, men redan i samma andetag motsätter man sig besparingsförslag och kommer med krav på ytterligare utgifter. Förklaringen till detta märkliga beteende tycks vara att socialdemokraterna vill diskutera vårt lands ekonomiska balansproblem från huvudsakligen andra förutsättningar än de som faktiskt föreligger. Detta får sitt mest dramatiska uttryck om man jämför utskottets kommentarer till den nyligen publicerade långtidsutredningen med de reflexioner som de socialdemokratiska reservanterna kommer med. Svårigheterna i många länder beror enligt långtidsutredningen inte på några tillfälliga faktorer utan snarare på att länderna varit för tröga att anpassa sig till de ändrade förutsättningar som gjort sig gällande under 1970-talet. Enligt min mening måste det nu bli ett viktigt inslag i den ekonomiska debatten att informera svenska folket om dessa ändrade villkor, att analysera effekterna och så snabbt som möjligt anpassa vår ekonomiska politik därefter. Jag kan gärna instämma i vad Jörn Svensson nyss sade, nämligen att det är viktigt att man rätt uppfattar det som sker och kan dra riktiga slutsatser av det. Jag skall peka på några saker. Nr 54 För det första kunde vi under 1950 och 1960-talen i rask takt tillägna oss en modern teknologi. Detta medverkade till en snabb produktionsökning. I dag har vi istort sett denna teknologi, och vad som de närmaste åren kommer att ske, det är att nya industriländer kommer att tillägna sig hög teknologi och genom sin billiga arbetskraft i bransch efter bransch bjuda en allt hårdare konkurrens. Därför måste vi själva nå ännu längre teknologiskt om vi skall kunna undvika stagnation. För det andra kunde Sverige under 1950 och 1960-talen föra över arbetskraft och andra resurser från bl.a. jordoch skogsbruk till den mera lönsamma industrin. Och det stötte inte på några större svårigheter att få lantarbetare med låga löner att gå över till industrin och att få bondsönerna att lämna småbruken och göra detsamma. I dag är problemet med arbetskraftsomflyttningen ett helt annat. Nu gäller det avvägningen mellan å ena sidan den offentliga sektorn med trygga anställningsförhållanden och löneledande förhandlingsresultat och å andra sidan en alltmer konkurrensträngd industrisektor. Internätionellt måste vi dessutom ta med i beräkningen att det under de närmaste decennierna kommer att ske en gigantisk omflyttning från jordbruk till industri, bl.a. i Kina — det kan vi förutse — som har en fjärdedel av jordens befolkning. Vad detta kommer att innebära i fråga om industrikonkurrens har vi all anledning att fundera över. Positivt är dock att det öppnar nya exportmöjligheter för svensk industri. För det tredje hade vi under 1950 och 1960-talen låga och t.o.m. sjunkande energipriser, ett idealtillstånd för ett land som Sverige med tunga energikrävande industrier, men detta tillstånd har under 1970-talet drastiskt och varaktigt — jag understryker varaktigt — förändrats. En fjärde viktig förändring var att systemet med fasta växelkurser måste överges i början på 1970-talet. Därmed blev förutsättningarna för investeringarna och tillväxten i den internationella handeln mindre gynnsamma. För det femte bidrog en ökad frihandel under efterkrigstidens första decennier till en snabb tillväxt i världshandeln. I dag hotas världshandeln av en tilltagande protektionism. Socialdemokraternas förslag i höstas påminner om detta. Protektionism är den ekonomiska politikens knark. Den ger motåtgärder som minskar exporten, vilket får motivera mer protektionism. Så leds man allt längre ut på handelshindrens gungfly med alla dess snåriga bestämmelser. Alla dessa förändringar nämns i långtidsutredningen. Men jag kan för min del inte se att detta är särskilt nya eller särskilt skarpsinniga iakttagelser. Tvärtom menar jag att både Sverige och övriga industriländer redan under 1970-talets första hälft borde ha kunnat förutse och bättre än vad som skett anpassa näringsliv och ekonomisk politik därefter. Jag tvekar inte att säga att det är ansvarslöst att föra en ekonomisk debatt och förorda en ekonomisk politik, där dessa grundläggande förändringar av villkoren för vår ekonomiska politik inte beaktas. Man för svenska folket bakom ljuset, om man säger att det inte just nu är nödvändigt att dämpa vår 75 konsumtionsökning. Om den socialdemokratiska oppositionen vill bli tagen på allvar, kan den inte fortsätta att klaga över underskotten i bytesbalans och statsbudget och samtidigt motsätta sig de åtgärder som syftar till att minska underskotten. Vi vet alla att långtidsutredningen skall remissbehandlas innan regeringen kommer med förslag till riksdagen. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna ger sig därför in på några ställningstaganden till utredningens slutsatser. Vi får diskutera detta senare, men jag vill göra några mer allmänna kommentarer. Jag tror att det är ett viktigt påpekande från utredarnas sida när de säger att de ekonomiska svårigheter som många länder i dag brottas med inte beror på några tillfälliga faktorer. De har en mer grundläggande orsak. Det har i många länder varit en stor tröghet när det gäller att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Bland sådana förändringar märks en hårdnande konkurrens från Japan och de nya industriländerna. Strukturomvandlingen har visat sig vara en process som är besvärlig och tar så lång tid att vi inte har råd att till miljardkostnader ytterligare fördröja den under längre tid. Särskilt uppmärksammad i utredningens rapport har varit en beräkning av hur kraftigt vi måste bryta med den nuvarande utvecklingen, om bytesbalansen skall förbättras. Det centrala i långtidsutredningens analys av våra besvärligheter är alltså inte budgetunderskottet utan underskottet i utrikesaffärerna. Utredningens huvudalternativ, som naturligtvis är ett räkneexempel och inte en förutsägelse, går ut på att underskottet mot utlandet skall minska med hälften på fem år. Med en rad antaganden blir räkneexemplets resultat att utrymme för att öka den totala konsumtionen begränsas till 0,5 96 om året. Inte annat än jag kan förstå, rubbas inte den slutsatsen av den redovisning som Arne Gadd nyss gav när det gäller konsumtionsutvecklingen inom den offentliga sektorn. Utskottsmajoriteten konstaterar att den bild som långtidsutredningen tecknar av den internationella utvecklingen och utvecklingen av svensk ekonomi stämmer ganska väl överens med och understryker behovet av den politik som förordas i regeringens besparingsproposition. Men det gäller då också att uppfatta både regeringspolitiken och långtidsutredningen på rätt sätt. En möjlighet att ta itu med underskotten i utrikesaffärer och budget skulle vara att i ett slag, och genom kraftiga skattehöjningar i kombination med ytterst stora nedskärningar i budgeten, minska budgetunderskottet och pressa ner efterfrågan så långt att bytesbalansunderskottet minskar drastiskt. När socialdemokraterna talat om långtidsutredningen som ett ”hopplöshetens dokument” har jag uppfattat det så att det är en sådan politik man polemiserar mot. Men man riktar ju då sina invändningar mot en politik regeringen inte företräder. I våras, när riksdagen godkände regeringens förslag till hur besparingsarbetet skulle bedrivas, avvisade både regering och riksdag tanken att i ett slag få bort underskotten. I stället valde vi metoden att steg för steg begränsa Nr 54 budgetunderskottet och att angripa bytesbalansproblemen även genom energibesparingar, övergång till andra energikällor, utvidgade industriinvesteringar och främjande av framsteg i näringslivet. Dessa handlingslinjer motiverade Ola Ullsten i ett tal i går ganska klart. Några rader ur det talet må vara min kommentar till Arne Gadds påstående att arbetslösheten skulle vara något slags huvudinstrument för den ekonomiska politiken enligt regeringens uppfattning. Jag avvisar detta kategoriskt, och jag vill citera vad Ola Ullsten säger: ”Väljer vi vägen som splittrar det svenska samhället, som leder till polarisering och söndring, så når vi aldrig målet. För folkpartiet som ett socialt reformparti är det en självklarhet att sådana metoder aldrig kan väljas.

Jag vill nu, fru talman, säga några ord om de yrkanden som finns i de två motioner som behandlas i betänkandet. Först yrkandena i den socialdemokratiska motionen, utöver det som gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Vad först gäller det socialdemokratiska yrkandet angående antalet anställda inom regeringskansliet, anser utskottet att den återhållsamhet som åläggs myndigheterna bör gälla också för regeringskansliet. Utskottet förutsätter att möjligheterna till besparingar och rationaliseringar prövas på samma sätt inom regeringskansliet som inom myndigheterna. Men vi säger också att det enligt vår mening vore olyckligt att binda resursutvecklingen inom regeringskansliet vid en fast ram utan anpassningar till de förändringar som kan uppkomma och som i dag inte kan förutses. Med detta avstyrker vi yrkandet. Vad gäller det socialdemokratiska yrkandet angående utredningskommittéerna hänvisar vi till den översyn av gällande ersättningar för ledamöter i kommittéer som budgetministern har tagit initiativ till och som har till syfte att komma till rätta med de orättvisor som förekommer i dag. Utskottet förutsätter att reglerna för dagarvodena blir föremål för övervägande i det sammanhanget. Däremot anser vi det orimligt att redan den 1 januari 1981 införa ändrade regler för dagarvoden, som skulle ändra förutsättningarna för det kommittéarbete som pågår. Därför avstyrker vi detta yrkande. Det tredje yrkandet i den socialdemokratiska motionen 71 gäller ett återkommande krav angående utlåningsreglering för finansbolag. Där hänvisar vi till den frivilliga överenskommelse som träffats mellan regeringen och kontokortsföretagen och som träder i kraft den 1 januari 1981. Mot bakgrund av den överenskommelsen anser vi inte att det nu bör tas något initiativ från riksdagens sida. 71 Nr 54 Sedan har vi i vpk:s motion 96 en hel rad yrkanden. Flertalet har behandlats tidigare. Det nya, som vi har tagit upp särskilt, gäller kravet på en sänkning av diskontot med 2 procentenheter. Här menar vi att räntenivån och förändringar i denna måste anpassas dels till det ekonomiska läget här hemma, dels till den internationella ränteutvecklingen. Vidare har vi påpekat att det ankommer på regeringen och fullmäktige i riksbanken att göra de bedömningar som skall ligga till grund för dessa förändringar. Jag antar att även Jörn Svensson inser att det inte låter sig göra att separat vidta den ifrågavarande ändringen. Då måste man också ta hänsyn till alla de övriga yrkandena i vpk-motionen och på så sätt beträffande diskontot begränsa effekterna av ett agerande helt oberoende av omvärlden. Vi avstyrker alltså samtliga yrkanden i vpk-motionen. Avslutningsvis vill jag, fru talman, ta upp en företeelse i den socialdemokratiska argumentationen som jag finner särskilt allvarlig. Man påstår att regeringsförslagen är fördelningspolitiskt orättfärdiga, därför att de riktar sig mot hushållens köpkraft.

Vi vet alla att det finns missgynnade och svaga grupper i vårt land. Dem vill vi skydda. Detta framhålls också i regeringens sparproposition, och det har ytterligare understrukits i riksdagsbehandlingen av bl.a. socialförsäkringsutskottet. Men när man med anledning av att vi måste dämpa vår konsumtionsökning talar om ”svältkur för de breda folklagren” , är man långt utanför den sakliga debattens råmärken. Sverige hade 1977 en bruttonationalprodukt på ca 36 000 kr. per person. Motsvarande siffra var för Bangladesh 500 kr. Mellan detta, det fattigaste bland länder och vårt land, har vi hela skalan av de mest skiftande levnadsförhållanden i världens olika nationer. Sverige hör till de mest privilegierade i världen. När jag för några veckor sedan träffade Ugandas ambassadör i Ghana, som förlorat sin make under Aminregimen och själv varit i landsflykt, råkade jag nämna för henne att vi har problem med ekonomin i Sverige. Då gjorde hon stora ögon och sade: ”Har ni ekonomiska problem? Det tror jag inte på.” Ser vi våra ekonomiska balansproblem i ett internationellt perspektiv, borde måhända tacksamhet vara naturligare än missnöje. Den ekonomiska debattens huvudfråga kan kanske rent av formuleras så här: Skall vi fortsätta att som enskilda medborgare i detta land ständigt ställa frågan: Vad kan jag själv och min egen intressegrupp ytterligare tilltvinga oss från näringsliv och 78 samhälle av ekonomiska fördelar? Eller skall vi fråga oss: Vad kan jag tänka mig att avstå av hänsyn till önskemål från andra människor innanför eller Nr 54 utanför vårt lands gränser? Vad kan jag tänka mig att avstå till förmån för kommande generationer? Vilken av dessa två attityder bör vi försöka locka fram i den ekonomiska debatten? Vilken av dessa två attityder ger oss de största möjligheterna att nå fram till det samförstånd som är helt nödvändigt, om vi skall kunna lösa våra ekonomiska svårigheter utan alltför stora motsättningar mellan olika grupper? Fru talman! Det är måhända något ovanligt att frågor av det här slaget ställs i en ekonomisk debatt här i kammaren. För min del är jag övertygad om att de är så väsentliga att de ständigt måste hållas levande inom de politiska partierna, inom de olika intressegrupperna och hos varje enskild medborgare. Fru talman! Jag yrkar på samtliga punkter bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! De stora utvecklingsoch tillväxtproblemen i världen och fördelningen är förvisso intressanta ting?, inte minst för en arbetarrörelse som i strid med borgerligheten har hävdat den internationella solidariteten med de fattiga och nedtryckta. Men jag tycker att det är litet övermaga att som Eric Enlund först tala så patetiskt om de här tingen och sedan föra den politik som han gör. ”Avstå” var det fråga om. Men vem skall avstå till vem? Det är ju kärnfrågan. Det vore en sak om det handlade om att avstå till de verkligt behövande, för att hjälpa fram en progressiv utveckling i andra delar av världen. Men den politik som ni för gäller ju bara detta att löntagarna skall avstå åt aktieägarna. Vem var det som vid omröstningen häromdagen avstod, då ni röstade igenom nya förmåner för kapitalet? Vem var det då som avstod till vem, Eric Enlund? När ni lägger mer moms på löntagarna, så att de drabbas skattemässigt — avstår löntagarna då åt kommande generationer? Det gör de ju inte alls — de avstår till dagens borgerliga budget, så att det skall kunna betalas ut ännu större förmåner och subventioner till privatkapitalet. Då kan detta sedan föra ut ännu mer pengar ur landet. Vi skall nog granska det där avståendet litet grand, innan vi tar de kristliga orden på fullt allvar. Sedan gjorde Eric Enlund ett mycket egendomligt påstående, som han absolut måste förklara. Han stod och sade att lönerna på den offentliga sektorn — som han anser är löneledande — har ett samband med det svaga exportutfallet. Detta är ju en variation av SAF-propagandan. Nu frågar jag: Var har Eric Enlund den statistik som visar att de svenska lönekostnaderna per producerad enhet under de senaste åren har stigit mera än lönekostnaderna i andra länder? All tillgänglig statistik säger att stegringen tvärtom är mindre än i andra länder med undantag för förhållandet två år i slutet av 1970-talet. Där har det emellertid rättat till sig. Detta betyder alltså att de svenska exportörerna måste under i övrigt lika omständigheter ha haft en gynnsammare kostnadsutveckling på lönesidan. Har de inte haft en 79 gynnsammare utveckling, är orsakerna inte att finna på lönesidan. Fram med bevisen nu. All statistik motsäger vad Eric Enlund nu påstår om de svenska löntagarnas skuldbörda.

Fru talman! Först och främst gäller det Arne Gadds två frågor, och jag kan ta dem i ett sammanhang. Det gäller att avväga åtgärder med hänsyn till sysselsättningsutvecklingen under det närmaste året. Detta diskuterade vi i slutet av november, närmare bestämt den 20 november. Ni har från socialdemokratiskt håll gjort gällande att det skulle vara påtagliga skillnader mellan oppositionens och regeringens förslag i fråga om inverkan på arbetslöshetens utveckling mellan 1980 och 1981. Det är inte sant! Vad ni gör är att ni lägger ihop åtstramningseffekterna av punktskatter och sparpaket. Punktskatterna får effekt omedelbart — det är riktigt — men sparpaketets Nr 54 verkningar inträder successivt under 1981 och 1982. När det gäller effekten på efterfrågan under 1981 är alltså skillnaden mellan regeringens och oppositionens förslag mindre än det belopp som motsvarar mellan hälften och två tredjedelar av sparpaketet och som vid voteringarna här i riksdagen har skilt de två parterna åt. Sparpaketet är till sin natur långsiktigt och syftar framåt framför allt till att bryta den långsiktiga utgiftsautomatiken som är oberoende av konjunkturerna. Detta är nödvändigt för att vi i framtiden på längre sikt skall kunna trygga sysselsättningen. Jag vill sedan, fru talman, beröra Jörn Svenssons kommentarer om förhållandet mellan rika och fattiga länder. Jag vill framför allt peka på det egendomliga i vpk:s resonemang. Ni är företrädare för ett protektionistiskt system och har ett direkt yrkande i den motion som nu behandlas — att man skall "begränsa importen av de varor för vilka det råder ett kraftigt exportöverskott. Vad innebär det, Jörn Svensson? Det innebär att man för över arbetslöshet till eller belastar länder som har betydligt högre arbetslöshetssiffror än vi har och som dessutom har ett sämre utvecklat välfärdssystem. Jag förstår inte det resonemanget. Det bör Jörn Svensson faktiskt förklara!

Fru talman! Låt oss ta en sak i sänder i den ordning de förekommer. Eric Enlund påstod direkt eller indirekt i sitt resonemang om den offentliga sektorn att genom dess löneledande karaktär skulle — jag tror att det var den sakliga innebörden av vad han sade — de svenska lönekostnaderna ha rakat i höjden på ett sätt som skulle skada exporten. Hur kan det förhålla sig med detta? Man kan inte utläsa detta ens av Svenska arbetsgivareföreningens statistik, så långt jag erinrar mig — jag tittade på den senast häromdagen. Den är en sorts bearbetning — jag vet inte hur — av OECD-statistiken, som också kan åberopas i detta sammanhang. Men hur man än vrider och vänder på detta kan man alltså inte påstå att de svenska lönekostnaderna per producerad styckenhet har stigit mera än i flertalet andra kapitalistiska länder och framför allt inte i de länder som företrädesvis utgör våra handelspartner — en viss reservation måste dock göras för Förenta staterna och under de allra senaste åren även för Västtyskland. Men Sverige ligger alltså lågt i det fallet. Lönekostnaderna i en rad andra länder har stigit betydligt mer. Trots detta har dessa handelsmässigt hävdat sig bättre eller i varje fall mindre dåligt. Det visar dels att det på detta sätt inte finns något samband mellan lönenivån och exportutfallet, dels att beskyllningarna mot de svenska löntagarna är felaktiga. Nu vill jag ha bevis på att de svenska lönekostnaderna per producerad styck har stigit mer än i andra länder och därmed relativt försämrat konkurrensförutsättningarna för svensk export. Kan jag få sådana bevis? Jag har ställt den frågan till många borgerliga talare här i kammaren, men jag har aldrig fått något svar. När det gäller protektionism och politik mot andra länder skall man utifrån 81 våra värderingar bekämpa frizonernas hänsynslösa exploatering av minderåriga arbetare. Och denna skall bekämpas med protektionism. Men naturligtvis skall man inte ha en politik som i allmänhet bygger på protektionism. Man må dock, i speciella lägen, ha rätt att införa restriktioner på särskilt problematiska poster i handelsbalansen. Det är dock en annan sak. Arbetarrörelsens gamla klassiska linje är inte allmänt sett protektionis tisk. Ett u-land däremot kan ha rätt att föra en protektionistisk politik utifrån sitt speciella läge. Jag vill ställa en enda liten fråga till: Hur kan över huvud taget ett budgetunderskott vara oberoende av konjunkturerna? Jag kan inte se att några flöden av pengar i ett land som Sverige kan vara oberoende av konjunkturerna. Det är en helt ny finanspolitisk tes.

Fru talman! Först till Arne Gadd: Vi har klart sagt att de allra svagaste grupperna skall kompenseras i samband med de förändringar som görs i basbeloppsberäkningen. Det kommer också att ske. Sedan till Jörn Svensson: Jag är ledsen att jag inte har förberett mig så, att jag på skärmen kan visa detta diagram. Det utgör nämligen ett svar på Jörn Svenssons fråga. Arbetskostnaden per producerad enhet har i vårt land under 1970-talet stigit betydligt snabbare än i övriga OECD-länder. Den stora kostnadsexplosionen inträffade under åren 1975-1977, och därefter har det skett en relativ förbättring. Men det vi fortfarande lider av är den utveckling som ägde rum just i mitten av 1970-talet. Jörn Svensson har således direkt fel i sitt påstående. Jag uppfattade Jörn Svenssons inlägg så, att han ville lämna följande rekommendation: Konsumera mera! Det är inte nog med att han ger Sverige det rådet, utan han ger samma råd till de länder som vi har vår huvudsakliga handel med. Men hur går det, Jörn Svensson, om hela denna grupp länder lider av stigande bytesbalansunderskott? Detta är ju en orimlig teori. Vpk för en hård protektionistisk politik. Vad kommer det att leda till? Såvitt jag förstår till att de branscher inom vår industri som är utomordentligt starkt exportberoende kommer att gå under. Därför tvekar jag inte att säga att ni med er politik är anhängare av en gigantisk arbetslöshet inom vår exportindustri.

Fru talman! Olof Palme inledde den här debatten med att beklaga sig över dess uppläggning. Även jag skulle kunna anföra synpunkter på det ämnet, om än från en annan infallsvinkel. När jag nu som det största regeringspartiets företrädare efter fyra timmar får komma till tals, må det kanske vara mig förlåtet om jag rör mig litet utanför de ramar som brukar gälla för en s.k. utskottsrunda. Ämnet för denna debatt skulle ju vara finansutskottets betänkande med anledning av regeringens besparingsproposition. På besök i hemlandet utnyttjade dock oppositionsledaren Olof Palme tillfället att recensera den svenska politiken under 1980 — i nedgörande termer naturligtvis. Jag skall inte närmare kommentera hans utflykter i den politiska debattens undervegetation, som när han beskrev kommunikationsministern som en fftämmande fågel vilken borde spänna på sig bastkjolen och dra sina färde. Beträffande Olof Palmes utbrott om energipolitiken och anklagelser mot regeringen för långhalning, vill jag bara i all stillsamhet påminna om att det var genom hans egen och socialdemokraternas helomvändning i frågan om folkomröstningen som ärendet försenades med minst ett år. I övrigt skall jag hålla mig till dagens ämne: den ekonomiska politiken i allmänhet och besparingsarbetet i synnerhet. Det sägs och skrivs i dessa dagar åtskilligt om bristande handlingskraft hos trepartiregeringen och om splittring inom den borgerliga riksdagsmajoriteten. Det var också det genomgående temat i Olof Palmes framställning. Men ett regeringsförslag som siktar till ett avgörande trendbrott i den hittillsvarande snabba stegringen av statens utgifter och till en helt ny sparsamhet med skattebetalarnas pengar är inte något tecken på passivitet och modlöshet. Det kan inte gärna innebära att regeringen, med Olof Palmes ord, flyr från dagens ekonomiska realiteter. Det är tvärtom ett utslag av offensivt handlande. Splittring är inte heller det intryck man får när man summerar riksdagens behandling av regeringens besparingsproposition. De däri framlagda sparförslagen om drygt 6 miljarder kronor kommer i allt väsentligt att godtas av riksdagen. Därmed lyckas regeringspartierna — trots den knappa mandatövervikten här i kammaren — med en prestation som betyder ett stort och principiellt viktigt steg på vägen tillbaka till samhällsekonomisk balans. Den socialistiska oppositionen har naturligtvis inte varit till någon hjälp. Kommunisterna hävdade t.o.m. i sin partimotion att det stora budgetunderskottet inte är något problem utan tvärtom stärker ekonomin. Den uppfattningen är ju en bekväm utgångspunkt för att driva överbudspolitik här i riksdagen, men med ekonomisk analys och politiskt ansvarstagande har den ingenting att skaffa. Socialdemokraterna vågar inte avlägsna sig lika långt från de krav verkligheten ställer. De nöjer sig med ungefär hälften så stora besparingar som regeringspartierna, vartill kommer förslag om nya utgiftshöjningar. Sammantaget skulle besparingseffekten, som redan har nämnts här, bli bara ungefär en tredjedel av vad riksdagsmajoriteten klarar av. Detta går dåligt ihop med den oro som socialdemokraterna i andra sammanhang lägger i dagen för det växande underskottet i statens finanser. Olof Palme sade sig ha varnat för detta i åratal. Visst är det nödvändigt att långsiktigt nedbringa budgetunderskottet, säger den här gången finansutskottets socialdemokrat i sin reservation, men vi skall inte göra så mycket i den vägen just nu. Motiveringen är att en lågkonjunktur står för dörren. I reservationen konstateras alldeles riktigt att avmattningen inte möts med efterfrågestimulerande åtgärder utomlands. Där fortsätts åtstramningspolitiken i syfte att eliminera oljeprisstegringarnas verkningar och återställa balansen. Det sägs vidare i reservationen — med allt fog — att kampen mot inflationen måste utgöra en hörnsten i vår ekonomiska politik under 1981. Men hur i all världen tror man att det skall vara möjligt att här i Sverige avvika från den prioritering av balansmålen som görs av länder med sundare ekonomier än vad vi kan berömma oss av, utan att detta skulle orsaka en fortsatt snabb prisstegringstakt? Som sagt: Det går inte ihop. I utskottsmajoritetens skrivning understryks den långsiktiga karaktären av det besparingsarbete som nu inletts. Saneringen av statsfinanserna måste bedrivas oberoende av svängningar i efterfrågeläget upp eller ned. Vad vi nu mest behöver är inte konventionell konjunkturpolitik utan en konsekvent strukturpolitik som genom att begränsa de offentliga utgifterna och förstärka vår industriella kapacitet reparerar såväl statens som rikets affärer. Ett intressant tidens tecken är att SNS konjunkturråd -— sitt namn till trots —i årets rapport lägger huvudvikten inte vid de förestående konjunkturproblemen utan vid landets strukturella snedsitsar, vilka ställer krav på att stabiliseringspolitiken ges en långsiktig inriktning. I ett läge, där redan på konjunkturtoppens baksluttning bytesbalansbristen uppgår till drygt 20 miljarder kronor, motsvarande 4 96 av bruttonationalprodukten, och där budgetunderskottet överstiger 50 miljarder kronor eller 10 26 av bruttonationalprodukten, kan det inte bli tal om att ytterligare späda på dessa underskott med efterfrågestimulerande åtgärder. Det går inte att komma undan den obehagliga sanningen att de strukturella balansbristerna starkt begränsar vår konjunkturpolitiska handlingsfrihet. Vi har också anledning att erkänna för oss själva att vi aldrig lyckats tillämpa Keynes” idéer om en konjunkturvarierad budgetpolitik på det sätt läroboken föreskriver. Den situation vi nu befinner oss i — med en offentlig utgiftsandelav BNP på 65 20, en skattekvot på över 50 26 och som följd härav ett statligt budgetunderskott på mer än en tiondel av landets samlade resurser —- är alltigenom förvriden och representerar på något sätt den aktiva konjunkturpolitikens sammanbrott. För vad är den annat än ett uttryck för att det varit nog så lätt att späda på utgifterna i nedgångsstider, medan det varit näst intill omöjligt att åstadkomma motsvarande nedskärningar i uppgångstider. Enligt teorin skulle svängningarna inom den enskilda sektorn motvägas genom pendelrörelser åt motsatt håll inom den offentliga sektorn. Men när de offentliga utgifterna bara har rört sig i en enda riktning för att möjligen ibland, men då ofta vid fel tidpunkt, pareras med skattehöjningar har den avsedda stabiliseringseffekten förvandlats till sin motsats. Vi har i flera viktiga hänseenden fått en strukturell obalans. Det har successivt skett en varaktig överflyttning av sysselsättning och annan ekonomisk aktivitet från den privata sektorn till den offentliga. Det växande statliga upplåningsbehovet har drivit upp ränteläget och trängt undan näringslivet från kreditmarknaden, så att planerade och välbehövliga investeringar inte har kunnat komma till stånd. Och den snabba offentliga expansionen har verkat höjande på vårt kostnadsläge och därmed försämrat konkurrenskraften hos exportföretagen och den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin. I en marknadsekonomi skall för höga kostnader leda till lägre vinster och minskad sysselsättning. Vi har i Sverige trott oss kunna undslippa dessa verkningar genom ständigt större doser av industristöd och arbetsmarknadsåtgärder. När skatteinstrumentet inte längre räckte till som finansieringsmetod, tillgrep vi upplåning utomlands. Men även den metoden har sin begränsning. Nu står vi vid vägs ände. Det är ofrånkomligen så att vi under den kommande konjunkturnedgången inte kan vara lika frikostiga med stödpengar till förlustföretag som tidigare. Det är ofrånkomligen så att vi inte kan låta den offentliga sektorn svälla i takt med att ett alltför högt kostnadsläge slår ut arbetstillfällen inom den enskilda sektorn. Det är ofrånkomligen så att vi inte längre har råd att med ökade subventioner försöka trolla bort den snabba prisstegring som kostnadspressen för med sig. Detta betyder att den förestående lönerörelsen i ovanligt hög grad kommer att bli direkt bestämmande för arbetslöshetsnivån och inflationstakten här i landet. Mot den bakgrunden är det starkt oroande att den största löntagarorganisationen, LO, redan på förhand har avsagt sig ansvaret för vad som kan komma att hända. Jag begär inte att de fackliga organisationerna skall hjälpa regeringen att genomföra dess ekonomiska politik. Men vad man kan begära är att de fyller sin uppgift att tillgodose medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen. Och däri kan inte rimligen ingå att öka arbetslösheten och att driva på prisstegringen. Det känns nästan genant att behöva påpeka det, men det förefaller ändå finnas anledning — särskilt efter Olof Palmes utflykt till Värmland i förmiddags — att påminna om att lönen inte är något fördelningspolitiskt motiverat bidrag utan en ersättning för utfört arbete, vilken måste bestämmas utifrån vanliga regler för prisbildningen. Det går inte i längden att sätta detta pris högre än vad som motsvarar konsumenternas värdering av det resultat som arbetsinsatsen ger upphov till. Tyvärr finns det nu en tendens att frikoppla löneyrkandena från denna ekonomiska verklighet, som betraktad ur en annan infallsvinkel tar sig uttryck i företagens lönsamhet och därmed deras lönebetalningsförmåga. Kraven relateras i stället helt till prisoch skatteutvecklingen och till råga på allt till en alldeles vanställd bild av vad indexregleringen av inkomstskatten innebär. Enligt LO:s utgångsbud skulle lönehöjningarna bli störst i de mest utsatta — ibland halvt om halvt utslagna — branscherna. Denna tro att man kan upphäva marginalproduktiviteten som grund för lönebildningen måste bottna i föreställningen att det allmänna ändå alltid kommer att träda in och städa upp efteråt — genom ökade subventioner till nedläggningshotade företag eller genom inrättandet av nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Det är nödvändigt att regeringen här mycket bestämt klargör för arbetsmarknadens parter att det i nuvarande samhällsekonomiska läge inte finns något utrymme för sådana operationer. Fru talman! Finansutskottet berör i sitt betänkande långtidsutredningens nyligen framlagda analys av de ekonomiska utsikterna fram till mitten av 1980-talet. Även där framhålls vikten av att prioritera den långsiktiga strukturpolitiken. Från oppositionshåll, bl.a. av Kjell-Olof Feldt, har realismen i utredningens beräkningar ifrågasatts. Eftersom långtidsutredarna inte drar några politiska slutsatser utan endast beskriver den ekonomiska verkligheten, måste kritiken bero på att våra ekonomiska problem ter sig overkligt stora. Jag kan hålla med om att det blir svårt att förmå de yrkesverksamma grupperna i landet att utföra de ökade arbetsinsatser som behövs för att vi skall kunna råda bot på alla balansbrister, om deras belöning skall bli sjunkande realinkomster år efter år. Men om man inte anser sig kunna ytterligare öka utlandsupplåningen eller eftersätta investeringarna, då måste konsekvensen av ett sådant konstaterande bli att de offentliga utgifterna behöver dras ned i ännu raskare takt än vad t.o.m. långtidsutredningen räknat med. Det krävs alltså raka motsatsen till oppositionens politik, som ju via en högre offentlig utgiftsandel och skattehöjningar — för att inte tala om avsättningar ur löneutrymmet till kollektiva löntagarfonder — skulle leda till mycket kännbara realinkomstförluster varje år för de förvärvsarbetande. Med anledning av Olof Palmes utläggningar om regeringens svältpolitik mot löntagarna och inte minst sveket mot pensionärerna vill jag påminna om att fördelningskonflikten i dag inte står mellan arbete och kapital. Den står mellan olika grupper av löntagare, med ett speciellt spänningsförhållande mellan anställda i de konkurrensutsatta näringarna och anställda inom den skyddade sektorn av arbetsmarknaden, särskilt de offentligt sysselsatta. Den står vidare mellan yrkesverksamma och icke yrkesverksamma grupper, där ett minskande antal människor av den förra kategorin skall dra försorg om ett växande antal av den senare. Det är nämligen inte så, som Olof Palme tycktes tro, att pensionärerna har betalat sina pensioner med egna avgifter. Med den fördelningsprincip som socialdemokraterna genomdrev för ATP-systemet betalas pensionerna ur det aktuella årets löpande avgiftsbetalningar. Denna — Nr 54 konstruktion bygger på förutsättningen av en snabb och oavbruten ekonomisk tillväxt. När vi nu tvingas se fram mot en period av långsam produktionsökning, som i stor utsträckning dessutom måste användas för att rätta till den yttre balansen, samtidigt som det alltså sker en förskjutning från aktiva till inaktiva åldersgrupper, blir perspektivet att oförändrade regler för basbeloppsberäkningen skulle medföra ett stigande uttag av pensionsavgifter och därmed ännu större sänkningar av de yrkesverksammas realinkomster. Risken är att de senare börjar tvivla på att efterkommande generationer kommer att vilja vara lika uppoffrande som de själva förutsätts vara och att de därför lägger av. Olof Palme bör noga akta sig för att mana fram en ny ATP-strid. Det blir en strid där han ställer löntagare mot pensionärer. En viktig punkt i långtidsutredningens kalkyl är att utrymmet för kommunal expansion är endast 1 20 om året. Eftersom ökningen under periodens första år, 1981, blir minst 3 70, återstår för 1982 och följande år endast 1/2 26. Möjligheterna att genomföra den nödvändiga neddragningen av den kommunala utgiftsutvecklingen är ett problem, som finansutskottet har återkommit till gång på gång under senare år. Det är uppenbart, att de ännu hårdare krav på återhållsamhet som den ekonomiska situationen nu ställer förutsätter nya grepp från regeringens sida. Allra viktigast är att hålla tillbaka tillförseln av medel till den kommunala sektorn.

Socialdemokraterna för i sin partimotion och i reservationen fram kravet att personalen i statsdepartementen skall bantas med 20 96. Jag har tidigare betecknat detta förslag som en politisk ploj — just begränsningen till kanslihuset och till tiden efter regeringsskiftet 1976 visar detta. Utskottet har också avstyrkt själva motionsyrkandet. Men jag skulle här vilja tillfoga, att med en breddning till hela statsförvaltningen är tanken i och för sig god. Det uppstår med nödvändighet en obalans, om besparingsarbetet bara tar sikte på den verksamhet som den offentliga sektorn bedriver och den service den tillhandahåller. Neddragningarna i dessa avseenden måste också få konsekvenser för omfattningen av den personal som sysslar med dessa uppgifter och nu får sin arbetsvolym minskad. Fru talman! Besparingsarbetet har så här långt varit framgångsrikt. Men långtidsutredningens betänkande och aktuella uppgifter om utveckligen av statens inkomster och utgifter visar att vi inte kan slå oss till ro med detta. Skulle det pågående budgetarbetet resultera i att underskottet nästa budgetår trots allt stiger i miljarder räknat jämfört med i år, då måste ytterligare sparåtgärder sättas in. Och eftersom skattehöjningar bara skulle 87 göra situationen sämre, måste dessa åtgärder ha karaktären av verkliga besparingar, dvs. minskningar av statliga utgifter. Det är av avgörande betydelse för tilltron till vårt lands förmåga att reda ut våra ekonomiska problem, att den målsatta reduktionen av det statliga budgetunderskottet med motsvarande 1 26 av BNP varje år verkligen infrias. Fru talman! Vi har diskuterat Sveriges ekonomiska situation och framtidsutsikter här i kammaren med ungefär en månads mellanrum den senaste tiden. Vi lär få återkomma till ämnet minst lika ofta i fortsättningen. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 15.

Fru talman! Jag tror inte att det är någon tillfällighet att Lars Tobisson driver den linje han gör. Det är liksom arbetsfördelningen mellan de tre borgerliga partierna — det skall finnas ett extremt parti som hela tiden driver på och så skall det finnas två mittenpartier som fortfarande kan garnera sig med någon form av socialt ansvar, litet halvprogressiva paroller osv. Det är ett rätt slugt sätt att täcka upp den reaktionära offensiven. Det är bara det att bonden som offras i schackspelet är mittenpartierna, och det plågar dem naturligtvis. Därför trivs de inte riktigt med tillvaron just nu. Det kan ge anledning till en fråga till de olika företrädarna för regeringspartierna: Hur skall ni egentligen ha det? Skall staten i olika lägen kunna föra en aktiv finansoch sysselsättningspolitik? Eller skall man, som Lars Tobisson var inne på, eftersträva en under alla förhållanden balanserad budget? Vill man det senare, är man ju tillbaka till tiden före Bertil Ohlin, vilken som bekant var en av de borgerliga företrädarna för den Keynesianska aktiva konjunkturpolitiken. Jag begärde egentligen ordet för att ta upp något annat som Lars Tobisson var inne på. Att han läser våra motioner slarvigt må vara hänt, men vi Har aldrig sagt att det inte spelar någon roll om man har ett så eller så stort budgetunderskott. Det är klart att det spelar roll, det vore absurt att påstå något annat. Däremot har vi sagt, eftersom vi har velat ha en viss fördjupning av diskussionen, att budgetunderskott i sig inte är det betydelsefulla och intressanta. Det säger vi bl.a. därför att budgetunderskottet är ett symtom på någonting. Detta någonting må man sedan efter råd och lägenhet tolka olika, men det är framför allt ett symtom på det ekonomiska läget i landet, på den ekonomiska konjunkturen. Slutsatsen behöver då inte bli att man skall skära ned statens utgifter. Det är i varje fall inte den nödvändiga slutsatsen. Det finns en del man kan spara på — det finns militärflygplan, pansarbåtar, landshövdingar och annat onödigt som man kan spara på därför att de är meningslösa. Men skall man föra en fullsysselsättningspolitik är det i vissa lägen sunt att ha ett budgetunderskott. Sedan är det en helt annan fråga vad man använder det till, och där finns det naturligtvis en svårighet för den Keynesianska metoden av i dag. Man kan inte använda en direkt konsumtionsstimulerande politik, för det skulle inte fungera, som den kapitalistiska ekonomin ser ut i dag. Det hela är mer komplicerat än så. Sedan tycker jag att Lars Tobisson inte skall stå och säga att budgetunderskottet är 50 miljarder och genast koppla det till frågan om efterfrågepåspädning. Mäter man efterfrågepåspädningen, skall man inte bara ta hänsyn till den statliga, utan till den samlade offentliga sektorn. Då är påspädningen i efterfrågan ungefär 20 miljarder. Och det är vad företagarna här i landet får ut i olika förmåner av samhället.

Fru talman! Till Jörn Svensson vill jag säga att jag inte alls har förespråkat att man i varje läge skall ha en balanserad budget. Det är alldeles klart att en sådan strävan skulle vara ett försök att uppnå en helt fiktiv jämvikt. Givetvis finns det utgifter som kan föras åt sidan i det här sammanhanget. Men vad jag har sagt är att när man ligger på ett budgetunderskott på över 50 miljarder, så är detta inte ett läge i vilket man sätter i gång att ytterligare underbalansera budgeten. Vad som dessutom understryker balansbristen är ju det underskott på över 20 miljarder som vi har i bytesbalansen. Vi kan inte fortsätta att låna utomlands till dessa utgifter, som staten ägnar sig åt och som alltså inte används så att vi får en återställd balans i vår ekonomi och en återställd produktionsförmåga hos vårt näringsliv. Till Arne Gadd vill jag säga att det måste vara en total missuppfattning att tro att jag skulle förespråka ökad arbetslöshet för att den vägen nå bättre jämvikt i vår ekonomi. Det förhåller sig precis tvärtom, och detta framgick också av vad jag sade tidigare. Jag är orolig för den ökade arbetslöshet som kommer till stånd, om man inte inser och accepterar det ofrånkomliga förhållandet att lönerna är pris för någonting och att det priset inte kan stå i disproportion till värdet av den produkt som framkommer. Därför måste lönesättningen följa det som man i traditionell ekonomi har kallat för marginalproduktivitet. Vi har till en viss tid kunnat undvika att låta det sambandet slå igenom fullt ut, till priset av växande budgetunderskott och på senare tid till priset av kraftigt växande underskott i bytesbalansen. Men vi klarar inte detta längre, och jag menar att det är en facklig organisations uppgift att erkänna att när den arbetar för sina medlemmars intressen är det inte bara de nominella lönerna det handlar om. Det gäller också sådana omständigheter som att man har ett jobb och att man kan vara kvar på det arbete som man har satsat på och varit i en tid. Detta, menar jag — apropå kommentaren om medkänsla med liberaler — är vad som är utmärkande för en liberal ekonomi.

Fru talman! Nu börjar vi komma in på intressanta ting rörande den borgerliga finanspolitikens verkliga mål och metoder. Nu säger Lars Tobisson — vilket jag måste säga förvånade mig något, rent diskussionsmässigt — att man inte eftersträvar någon balanserad budget. Det betyder att den så att säga inte är riktmärke. Men då måste ju den intressanta frågan uppstå: Vad för sorts budgetläge anser man över huvud taget vara det riktiga i en lågkonjunktur? Innebär då den här reträtten från den balanserade budgetens princip att man erkänner att man i ett depressionsläge med arbetslöshet måste ha en aktiv finanspolitik, som innebär att man i en eller annan form stimulerar ekonomin? Det är naturligtvis riktigt som Lars Tobisson säger, att man inte i evigheter kan hålla på att låna till sådana utgifter som icke utgör direkta investeringar. Man kan inte hålla på att skuldsätta sig utomlands för den sakens skull. Det är riktigt. Men det är också så att det stora problemet är att få fram de pengar som ligger och som i dag inte används för produktiva ändamål. Hur vill Lars Tobisson få fram dem? Vad jag förstår kan det inte ske på något annat sätt än i samhälleliga former och genom att samhället med sin auktoritet tvingar fram en programmatisk och planmässig satsning på en industriell förnyelse. Det är ju det som det privata näringslivet inte gör. Där föredrar man att i huvudsak syssla med helt andra ting. Det ligger alltså pengar där, och egentligen behöver man inte låna utomlands. Det är ett påfund av regeringen att man måste låna utomlands, därför att man av naturliga skäl inte vill röra vid kapitalmarknaden här hemma. Men någon gång måste vi fråga oss: Hur skall vi få fram de pengar som finns? För några pengar för industriell förnyelse kommer inte fram genom att man skär ned viktiga sociala utgifter, något som ni nu håller på att göra. Vart syftar ni med detta? På vilket sätt skulle det förnya landet? Det får Lars Tobisson vara snäll och svara mig på. Med varje hundrade miljon som ni skär Nr 54 ned de statliga utgifterna med, så skär ni också ned den totala efterfrågan i landet. Om ni då inte ersätter denna efterfrågan med någon form av stimulans, direkt via skapande investeringar, så kommer ni ingen vart. Men det är ju det som inte sker. Ni sitter där mitt i depressionens träsk och ropar bara: Skär ned, skär ned, skär ned! Sedan talar ni om förnyelse på era stämmor, men den förnyelsen sker ju utomlands med hjälp av kapitalflyktingarna.

Fru talman! Ja, Arne Gadd, jag har sysslat längre med att förhandla för löntagare om högre löner än vad jag har sysslat med politik. Det är därför jag är så starkt medveten om det problem som jag tog upp i mitt anförande, nämligen att de ytterst knappa marginaler vi har att räkna med i svensk ekonomi framöver kommer att leda till krav på löntagarna att genom extra arbetsinsatser men utan förbättring för egen del jobba ihop vad som krävs för att rätta till balansbristerna och dra försorg om de icke yrkesverksamma grupperna. Jag tror att detta blir väldigt svårt, som jag sade. Vi måste sträva efter att kunna bibehålla åtminstone en oförändrad reallönestandard. Men där är skillnaden den att med den politik som socialdemokraterna förordar så är detta fullständigt omöjligt med hänsyn till hur mycket man där vill avdela till den offentliga sektorn. Sedan till Jörn Svensson. Det är meningslöst att sätta upp ett förvånat ansikte och säga att vi moderater skulle ha övergivit det gamla budgetbalanskravet från 1930-talet. Vilka var det som under åren i början av 1970-talet gentemot den dåvarande finansministern Sträng drev kravet att man inte skulle stirra sig blind på själva budgetsaldot utan att man måste ta hänsyn till den konsoliderade offentliga sektorn? Jo, det var just vi moderater. Jag tror att vi kan vara överens om — det verkar nästan så — att när man är uppe på de nivåer där vi nu befinner oss, så har man under alla omständigheter överskridit gränsen. Jörn Svensson frågade hur vi ville få fram de pengar som nu inte används för produktiva ändamål. Det är riktigt att man i näringslivet har en bra likviditet i dag. Varför används då inte dessa pengar för investeringar? Jo, därför att vi har drivit upp räntan så högt att praktiskt taget alla 91 investeringskalkyler kommer på minus. Var ligger förklaringen till detta? Eller för att gå rakt på sak: Vad skall vi göra åt det? Jo, vi skall skära ner de offentliga utgifterna, för det är det stora statliga upplåningsbehovet som driver upp ränteläget och därmed tränger ut företagen från kreditmarknaden, förutom att det blir mera lönsamt för företag att satsa sina pengar på finansiella operationer än att förvandla dem till realkapital. Detta är djupt olyckligt. Det liberala marknadsekonomiska sättet att undvika denna situation är att dra ner de offentliga utgifterna, minska behovet av statlig upplåning och den vägen också kunna sänka räntan, dämpa inflationstakten och få i gång verksamheten i näringslivet på det sätt som regeringen eftersträvar.

Fru talman! För utskottets betänkande nr 15 har ju här lämnats ingående redogörelser av utskottets ordförande och andra tidigare talare. Jag vill börja med att konstatera att när det gäller målen för den ekonomiska politiken är regeringens och socialdemokraternas deklarerade ståndpunkter likartade. Liksom regeringen konstaterar sålunda socialdemokraterna att målen måste vara att bryta inflationen, avveckla bytesbalansunderskottet och reducera underskottet i statsbudgeten. När man nu kan summera de socialdemokratiska sparförslagen, finner man emellertid att de bara innehåller ungefär hälften så stora besparingar som utskotten tillstyrkt. Härtill kommer, enligt finansutskottets betänkande, att de socialdemokratiska reservationerna också innehåller krav på utgiftsökningar. De reella besparingarna, säger utskottet, skulle därmed stanna vid en tredjedel av vad utskotten tillstyrkt. Jag erinrar mig en av ”Staffans stollar” som var införd i Dagens Nyheter för någon tid sedan. Utan några jämförelser i övrigt — givetvis — vill jag påminna om att tecknaren lät en liten gubbe säga: ”Vi sossar ärsparsamma. in sparpaketet.” Detta tecknarens uttalande får väl nu korrigeras. Det kan konstateras att socialdemokraterna inte sparar in hela men väl två tredjedelar av sparpaketet. Det kan vidare konstateras att socialdemokraternas uttalade sparvilja därmed blivit något av en läpparnas bekännelse. Socialdemokraterna säger alltså: Vi vill spara — men bara inte just nu. Man förutsätter att åtstramningen skall komma först i nästa högkonjunktur. Om vi kunde göra så, vore det givetvis behagligt. Vi är nu inne i en begynnande konjunktursvacka. 1981 kommer sannolikt att bli ett år med svag efterfrågan utifrån. Det är givetvis i och för sig befogat att fråga sig om det är rimligt att verkställa sparplanen i det läget. Som har sagts här tidigare är det emellertid så, att besparingsprogrammet måste ses som ett långsiktigt program, avsett att påverka den svenska ekonomins struktur. Det får genomslag först efter hand, och det är ingen isolerad åtgärd. Därför går det inte att se sparplanen i ett mer kortsiktigt, konjunkturellt perspektiv. De skilda stegen i sparplanen måste tyvärr genomföras oberoende av konjunktursvängningarna. Det måste också sägas att till en betydande del får den s.k. oktoberplanen sina verkningar först under år 1982. Att då skjuta upp det första steget kan inte vara rimligt, då skulle verkningarna komma fullt ut först 1983. En försening med ett år av en besparing i denna storleksordning är betydande, sett ur upplåningssynpunkt. Den mera kortsiktiga anpassningen av efterfrågan i svensk ekonomi får ske via skattepolitiken och genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det står klart för de flesta — inte bara för socialdemokraterna — att det knappast är någon publikfriande politik som nu måste föras i åtstramningssyfte. Centern har emellertid alltid haft för vana att ställa upp när det har gällt att vidta nödvändiga, om än impopulära, åtgärder i kärva tider. Så gör vi också nu. I anslutning till sparpaketet har regeringen också presenterat offensiva satsningar för att underlätta företagens investeringar och förbättra deras möjligheter att anskaffa riskkapital. Detta har bl.a. skett genom införandet av investeringsavdrag, frisläpp av investeringsfonder av olika slag samt genom att närma beskattningen av risksparande till den beskattning som gäller för sparande i bank eller i obligationer. Det är nödvändigt att större resurser avdelas för investeringar i näringslivet, så att vi får fart på produktion och export. Framför oss ligger två vägar som har beskrivits i konjunkturinstitutets höstrapport och ännu tydligare i långtidsutredningen. Den ena kallar man för den smala vägen — med tillväxt, återhållsam konsumtion och ett återvinnande av terräng på det industriella området. Om vi kan återgå till en nivå där ca en fjärdedel av sysselsättningen ligger inom industrin är möjligheterna till balans i våra utrikesaffärer relativt goda. Det andra alternativet, som man kallar för den breda vägen, är att vi väntar med att vidta de nödvändiga åtgärderna. Då kommer sysselsättningen inom industrisektorn att fortsätta kräftgången. Då kommer kommunerna att i storleksordning passera industrin som arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Då uppskjuts återgången till balans gentemot utlandet klart bortom 1990. Fru talman! Utan att svära på varje ord i den nämnda rapporten eller i långtidsutredningen anser jag att vi måste ta fasta på varningarna. Regeringen har att fortsätta på den nu inslagna vägen, där man kan fastställa särskilt tre arbetsmål. För det första: En anpassning måste ske av efterfrågan på varor och tjänster till en rimlig nivå. Detta gäller såväl den privata som den offentliga konsumtionen. För det andra: Större resurser måste avdelas för investeringar i näringslivet, så att vi får fart på produktionen och kan återvinna vår konkurrenskraft såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaderna. För det tredje: Vi måste driva en kraftfull energipolitik som kan minska vårt oljeberoende. De nödvändiga åtgärderna för återgång till balans har nu inletts och måste föras vidare i enlighet med regeringens uttalande, med vaktslående kring den fulla sysselsättningen och med iakttagande av en socialt rimlig fördelningspolitik. En aktiv regionalpolitik är också en nödvändighet. Kring dessa målsättningar är det egentligen märkligt att inte en nationell enighet kan uppnås. Måhända blir den enigheten så småningom möjlig att nå — man kan ju alltid hoppas. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande 15.

Fru talman! Från socialdemokratiska håll har vi vid flera tillfällen uttryck vår oro för vissa tendenser i de borgerliga regeringarnas tillämpning av biståndspolitikens principer. Det som oroar oss mest är den kommersialisering av biståndet som har ägt rum, och den oron är berättigad. Det började med den speciella industribiståndsfonden — Swedfund — och det fortsätter nu med förslaget om blandade krediter som vi behandlar här i dag. Det är två saker som bör observeras i sammanhanget. Dels är det fråga om en sammanblandning av bistånd och handel, dels innebär det en ökad bindning av biståndet. Att moderaterna ser denna kursändring i biståndspolitiken med glädje kan jag mycket väl förstå, men jag har svårare att förstå hur centern och framför allt folkpartiet kan acceptera att den här moderata politiken genomförs. Vi hade en diskussion om blandade krediter under biståndsdebatten i april i år i den här kammaren, eftersom regeringen begärde 60 milj.kr. utan att utredningen ens var klar och långt mindre överlämnad till regeringen. I den debatten värjde sig Ola Ullsten med att säga att socialdemokraterna, som går emot förslaget, står för en förlegad biståndsfilosofi och att de är omoderna. Ja, jag kan som sagt förstå folkpartiets brist på argument. Den biståndsfilosofi som vi socialdemokrater och, trodde jag, hela riksdagen står för är den som så sent som den 18 oktober 1978 slogs fast av riksdagen som ett resultat av den biståndspolitiska utredningen. Men man skall komma ihåg en sak: Vi socialdemokrater är inte emot industribistånd till u-länderna. Vi är inte emot kreditgivning till u-länderna. Den rapport som har utarbetats av en interdepartemental arbetsgrupp och som ligger till grund för propositionen utsattes för en hel del kritik av remissinstanserna. Propositionen bär viss prägel av den här kritiken. Arbetsgruppens förslag syftade till att tillgodose både biståndsoch handelspolitiska intressen. Propositionsskrivaren har för att göra det hela mera smakligt för sig själv och sitt eget samvete sagt att ”redan de biståndspolitiska skälen är tillräckliga för att införa ett system med förmånlig kreditgivning till u-länder”. Att det kan finnas behov av statsstödda men icke biståndsfinansierade krediter bl.a. till u-länder är vi inom utskottet helt överens om. Utskottet säger där med anledning av den socialdemokratiska motionen att man ”anser det angeläget att frågan prövas av regeringen”. I går begåvades ju Konungariket Sverige med ett ekonomiskt program från — Nr 54 folkpartiet, och där gör man en mycket stor affär av det här att de blandade eller riktade krediterna bör kunna användas vid sidan om biståndsbudgeten för att främja exporten till u-länderna. Jag kan inte underlåta att nämna en annan sak som finns i detta folkpartistiska dokument. För några dagar sedan beslutade majoriteten här i riksdagen att vi skulle ändra beräkningsgrunderna när det gäller biståndsanslaget. Från att tidigare alltid ha beräknats på BNP skulle anslaget beräknas på BNI, bruttonationalinkomsten. Men i det här dokumentet som folkpartiet presenterade i går står det att enprocentsmålet bör ökas. Det är denna ökande andel, dvs. utöver 1 96 av BNP, som skall stå för de nya inslagen i biståndspolitiken. Vi har alltså att förvänta oss att den folkpartistiske utrikesministern i budgetpropositionen återgår till beräkningsmetoden BNP. Eller kan kanske någon av folkpartisterna i kammaren ge en förklaring till att man byter sida så här snabbt? Vad vi från socialdemokratiskt håll vänder oss emot i vår reservation är att biståndsmedel utnyttjas för subventionering av svenska exportkrediter till u-länderna. Vi menar att om ett mottagarland prioriterar en kreditsubventionering, så skall medlen tas inom de finansiella resurser som riksdagen beslutar om när det gäller landramen. Vill exempelvis Mogambique använda en del av biståndsramen på 180 milj.kr. för subventionering av exportkrediter från Sverige, så skall man få göra det. Utskottets resonemang, att endast de mottagarländer som har importstöd i sin landram kan utnyttja en kreditmöjlighet, måste bygga på ett missförstånd. Det står alla mottagarländer fritt att utnyttja en del av ramen för importstöd om de så önskar. Ja, herr talman, vi socialdemokrater är så omoderna att vi menar att man skall skilja på bistånd och handel.

Men här är det kanske så, att ändamålet får helga medlen. Både utskottet och reservanterna konstaterar att vi i Sverige fått en vidgad syn på våra förbindelser med u-länderna och att kraven på den svenska u-landspolitiken därmed fått nya dimensioner.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

Herr talman! Vi har fått lära oss under de borgerliga regeringarna att biståndspolitiken successivt har förändrats, och i negativ riktning — naturligtvis, höll jag så när på att tillägga. Det började ju väldigt vackert med att man sade att biståndspolitiken t.o.m. skulle bli bättre än vad den tidigare har varit. Det utställdes många bragelöften när den första borgerliga regeringen började sin ämbetsperiod. Sedan har vi fått se hur de svenska biståndspolitiska målen efter hand alltmer har urholkats, hur affärsintressena har fått allt större spelrum när det gäller biståndsanslagen, hur biståndets inriktning har förändrats. Man har blivit alltmer restriktiv mot stater där det verkligen finns progressiva regimer som ser till att biståndet fördelas på ett vettigt sätt. Man har blivit allt mindre benägen att ta hänsyn till mindre förhållanden i olika länder. Man har bara talat om att biståndet skall fördelas till de fattigaste, som det heter, oavsett om det kommer fram till de fattigaste i resp. land eller inte. Vi har fått se det ena exemplet efter det andra på sammanblandning med kommersiella intressen, svenska affärsintressen. Gertrud Sigurdsen nämnde Swedfund. De blandade krediterna som nu på nytt är aktuella är ett annat exempel. Gertrud Sigurdsen nämnde också urholkningen av beräkningsgrunden för biståndet. Hon kunde ha tillagt att vi i den förra biståndspropositionen kunde notera det anmärkningsvärda förhållandet att man från det anslag som avsetts för katastrofbistånd plockat ut pengar och använt dem till krediter åt ett land som Turkiet. Det skedde i början av året. Allt detta sammantaget visar tydligt och klart den nuvarande borgerliga regeringens och tidigare borgerliga regeringars syn på vad u-landsbistånd egentligen skall användas till. Det skall tydligen användas till att förbättra Sveriges handel och framför allt till att förbättra de stora svenska företagens möjligheter att få order på världsmarknaden. Det är en cynisk och illavarslande attityd gentemot de länder som tidigare fått bistånd från Sverige. Det skadar allvarligt det goda anseende som Sverige skaffat sig under årens lopp som ett av de mest framåtsyftande och progressiva i-länderna när det gällt att lämna bistånd på förmånliga obundna villkor. Från vänsterpartiet kommunisternas sida går vi naturligtvis emot denna utveckling. Vi har i vår motion kortfattat motiverat varför vi inte kan stödja regeringens förslag — det strider mot för oss självklara grundprinciper. Eftersom vi i den socialdemokratiska reservationen har fått våra motionsyrkanden tillgodosedda yrkar jag inte bifall till vpk:s motion. Vi kommer i omröstningen att stödja den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! För den som följt biståndsdebatten under de senaste decennierna är det lätt att konstatera den förändring i biståndets inriktning som ägt rum. Förändringen beror i första hand på att u-länderna i dag ställer andra krav än tidigare på biståndets utformning men också på att biståndslämnarna rättar sig efter dessa krav. Gåvofaktorn var tidigare den allt förhärskande formen för bistånd. I dag är det frågan om resursöverföringar från i-länder till u-länder som allt oftare aktualiseras — resurser som ger u-länderna möjlighet att bygga upp sin infrastruktur, öka sin industrialisering och aktivt deltaga i världshandeln. Det är mot den bakgrunden vi — och många andra i-länder — efter hand utvecklat fler instrument än de traditionella att använda i vårt samarbete med u-länderna. Denna samarbetspolitik har medfört att vi får fler organ — statliga, halvstatliga och privata — som skall svara för våra förbindelser med u-länderna. Också i vårt samarbete med andra i-länder utnyttjas ju ett stort antal organ. De många instrumenten för våra u-landsförbindelser är ett uttryck för att u-länderna alltmer bör betraktas som jämbördiga samarbetspartner. Industribiståndsfonden Swedfund skall ses i detta ljus. På samma sätt skall också det nu diskuterade systemet med förmånliga krediter ses. Den utvecklingen beskrivs i den socialdemokratiska motionen som en kommersialisering. I reservationen ser socialdemokraterna på utvecklingen av dessa nya instrument med oro. Det gjorde också Gertrud Sigurdsen i sitt anförande här. Men den oron, herr talman, är helt onödig. Sveriges biståndspolitiska målsättningar har styrt upprättandet av systemet med förmånliga krediter såväl när det gäller val av samarbetsländer som när det gäller projekt. Våra biståndsmålsättningar står fast: resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende och demokratisk utveckling är fortfarande villkor för våra insatser. Men — och det är viktigt — systemet med förmånliga krediter är önskat av u-länderna, och det är därför naturligt att biståndsmedel används vid finansieringen. Förslaget knyter dessutom an till en annan idé som på senare år vunnit allt större gehör i den internationella debatten och på ett positivt sätt tagits upp av Brandtkommissionen. Det gäller frågan om massiva resursöverföringar. De föreslagna förmånliga krediterna ger möjlighet att till u-länderna kanalisera en kapitalström som är många gånger större än de biståndsmedel som det här är fråga om. Varje biståndskrona i form av förmånlig kredit kan enligt de beräkningar som har gjorts generera upp till 10 gånger sitt eget värde. De föreslagna 600 miljonerna på ett halvår kan tänkas få ett resursvärde på mellan 600 och 1 200 milj.kr. på helårsbasis. Det är inte orimligt att tänka sig att ett mottagarland föredrar att få tillgång till ett stort kapital med ett gåvoelement på minst 15 90 framför att få ett bistånd på bara 15-20 96 av det beloppet. Jag tycker, herr talman, att Gertrud Sigurdsen här misstror u-ländernas bedömningsförmåga. Nåväl, socialdemokraterna är, som framgick av Gertrud Sigurdsens anförande, inte i princip emot förmånliga krediter — det är sammanblandningen med bistånd man sätter sig emot. Utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen — av skäl som är anförda i propositionen och som jag här redovisat. Det finns emellertid även en kommersiell bevekelsegrund för förmånliga krediter. Den kommersiella grunden kommer i andra hand. De biståndspo litiska skälen är ensamma tillräckliga för det föreslagna systemet, och det är också de som förestavat hela uppläggningen. Men visst finns det en uttalad önskan att dessa krediter skall kunna leda till affärer som också är gynnsamma för Sveriges ekonomi. Det ligger inget märkligt i det. Kommersiella inslag i bistånd är heller ingenting nytt — mycket av vårt bilaterala bistånd, såväl det bundna som det obundna, leder till handel och kommersiella kontakter. Vi får inte bortse från att kontakterna med u-länderna har blivit både bredare och mer ömsesidiga. Oswald Söderqvist sade att biståndspolitiken har förändrats. Ja, den har förändrats. Skulle den inte ha gjort det, vore det ett tecken på att allt bistånd som lämnats från i-världen till u-länderna inte hade medfört några förändringar i länderna i fråga. Vi får väl ändå hoppas att i framtiden samarbetet skall bli mera förhärskande på bekostnad av biståndet — och då menar jag bistånd i den traditionella bemärkelsen av hjälp. Handel och ekonomiskt samarbete kompletterar redan i dag i många fall vårt bistånd. Man kant.o.m. vända på det och säga att bilden av ekonomiskt samarbete ofta dominerar, och jag tror att det kommer att göra det än mer i framtiden. Detta är en naturlig och en önskad utveckling, önskad både av oss och av u-länderna. När nu socialdemokraterna och vpk i sina motioner accepterar att förmånliga krediter med kommersiellt syfte i vissa fall finansieras över statsbudgeten, får det väl tolkas så, att man trots allt anser att u-länderna kan ha nytta av den handel och det ekonomiska samarbete som sådana krediter kan tänkas leda till. Att, som anförs i reservationen, inte biståndsmedel skall få användas är ur det mottagande landets synvinkel inte någon avgörande skillnad. Utskottsmajoriteten vill dessutom att förmånliga krediter skall kurna lämnas, inte bara till programländer — de länderna accepteras av socialdemokraterna som mottagarländer — utan även till andra utvecklingsländer, vilkas utvecklingspolitik ligger i linje med de mål som satts upp för det svenska biståndet. Men vad är det egentligen som hindrar att kretsen vidgas i sådana fall då det inte krävs något långvarigt SIDA-engagemang? Det finns många u-länder som i och för sig uppfyller kraven för bistånd men som inte är programländer. Frågan om koncentrering har ju uteslutande varit knuten till det samarbete som äger rum och måste äga rum mellan SIDA och mottagarlandet när det gäller fortlöpande bistånd av programlandskaraktär. Katastrofhjälpen är ju inte begränsad till programländerna — utan någon jämförelse i övrigt. Herr talman! Jag vill till sist gärna säga något om den tekniska beslutsprocessen. Praktiskt taget samtliga remissorgan tillstyrkte förslaget om att befintliga institutioner skall svara för handläggning och beredning av ärenden rörande förmånliga u-landskrediter. Initiativen skall normalt komma från de exporterande företagen, och besluten skall fattas i exportkreditnämnden. Utbildningsberedningen — eller, som den senare kommer att heta, beredningen för internationellt tekniskt samarbete — skall göra de bistånds politiska övervägandena och får därmed en sorts vetorätt. Viktigt är emellertid att beredningen, som också handhar frågor om bredare samarbete, själv kan begära att EKN tar upp ärenden rörande förmånliga krediter.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
Herr talman! Jag tycker inte att Ingrid Sundberg som utskottets representant skall skylla på u-länderna och säga att det är deras krav som drivit fram förändringen i vårt bistånd och för all del också i övriga i-länders biståndsverksamhet. Det har alltid funnits ett stort inslag av kommersiella intressen i industriländernas bistånd till tredje världen. Det fina med svenskt bistånd från början och under de år som gått har ju varit att vi har försökt upprätthålla en annan profil. Sverige har fått internationell uppmärksamhet i positiv mening på grund av just denna framsynta linje. Det har också erkänts, även av folk långt ut på högerkanten i Ingrid Sundbergs parti, att den svenska biståndsverksamheten och de svenska initiativen i nya stater, t.ex. i Afrika, efter några år har mycket gynnsamt bidragit till att Sverige fått en ökad handel just med dessa stater. Det har gällt rena biståndsoperationer, och det har gällt katastrofbistånd, stöd till befrielserörelser och sådana saker. Detta har varit bra för Sverige och för den svenska handeln. Man har inte alls behövt binda biståndet till kommersiella intressen, industrifonder eller någonting annat, utan handeln med Sverige har utvecklats som ett erkännande av att vårt land har intagit en framsynt och rättvis attityd i sitt biståndspolitiska arbete. Sedan skall vi inte heller krypa bakom övriga i-länder och säga att alla de andra gör så, och då skall vi göra likadant. Det är en reträtt i fråga om biståndspolitiken som är beklaglig att få höra framförd av de borgerliga regeringarna. Bistånd bör fortfarande vara bistånd. Självklart skall vi ställa upp på krav om massiva resursöverföringar, men det behöver vi inte koppla ihop med de svenska biståndsinsatserna. Dessa behövs fortfarande för sitt speciella ändamål, och det är fel att göra den koppling som regeringen nu vill göra. Ingrid Sundberg säger att det skett förändringar, och därför måste också biståndet förändras. Men det har inte skett några sådana förändringar. Klyftorna har i stället ökat mellan i-länder och u-länder. U-länderna har inte kommit ifatt. Det har inte blivit något ”take off” som det talades så mycket om för något eller några decennier sedan. Att klyftorna i stället har ökat är ju vad de stora diskussionerna handlar om, när u-länderna kommer fram med sina krav i olika sammanhang. Det måste vara fel att förändra det svenska biståndets innehåll och göra det bundet till större del än det tidigare varit. Det behövs i stället en avbindning och fortsatt biståndsverksamhet efter de gamla välkända och mycket goda linjer som Sverige har tillämpat tidigare.
Herr talman! Nej, Ingrid Sundberg, socialdemokraterna misstror inte u-länderna. Vi misstror däremot den borgerliga regeringen. Ingrid Sundberg konstaterade ju inledningsvis och också senare i sitt anförande att det har skett en förändring av biståndspolitikens inriktning. Hon talade om att det har utvecklats allt fler instrument, fler organ. Ja, tyvärr alldeles för många. Sedan säger Ingrid Sundberg att u-länderna bör betraktas som jämbördiga samarbetspartner. Det är ju den förhoppning vi har, att u-länderna så småningom skall kunna bli jämbördiga samarbetspartner, när deras ekonomiska utveckling når dithän. Men innan dess behöver vi och andra rika industriländer ge u-länderna mycket bistånd och resursöverföringar. Jag är fortfarande lika oroad av den förändring som skett. Jag känner mig inte alls övertygad, när Ingrid Sundberg säger att oron är onödig. Ingrid Sundberg räknar upp de fyra målen för biståndspolitiken och säger att de står fast. Ja, de är fastslagna av denna riksdag och finns alltså på pränt i det dokument som då upprättades, men det finns många möjligheter att så att säga förändra inriktningen. Visst är det riktigt att u-länderna önskar krediter. Vi säger också i vår motion och i vår reservation, att om man inom landramarna för biståndet vill förändra en del av gåvobiståndet till en kredit, så skall det vara möjligt, men det har vi inte sett så mycket av. Ingrid Sundberg säger att det finns en kommersiell bevekelsegrund. Det är sammanblandningen av bistånd och exportfrämjande åtgärder som vi alltså tycker är fel i detta sammanhang. Herr talman! Eftersom jag ser att Georg Åberg kommit in i kammaren, ber jag att få upprepa den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande. Jag kunde konstatera att det dokument folkpartiet i går presenterade för svenska folket, eller i varje fall för sin partistyrelse, har ett avsnitt med nya förslag när det gäller riktade krediter. Där säger man, liksom också utskottet, att det finns motiv ur exportfrämjande synpunkt. Man talar också om enprocentsmålet som ett etappmål. Man säger att strävan är att man skall öka det under kommande år, och sedan tillägger man att det är denna ökande del —den över 1 26 av BNP —- som skall stå för de nya inslagen i biståndspolitiken. Nu frågar jag: Kommer den folkpartistiske utrikesministern och övriga folkpartister i regeringen att kunna driva igenom att vi återgår till beräkningsgrunden BNP i stället för BNI som riksdagsmajoriteten genomdrev här för någon vecka sedan?
Herr talman! Jag tycker att Gertrud Sigurdsen är litet ologisk när hon i ena fallet är beredd att verka för att ett gåvobistånd skall kunna användas i programländerna till krediter av olika slag och kreditsubventioner, men i andra fallet ställer sig helt negativ till sammanblandningen av dessa två former. Jag tycker det är viktigt att säga att Sverige inte är ensamt i det här fallet. Samtliga OECD-länder har gått samman och diskuterat möjligheterna att med olika statliga subventioner på kreditsidan kunna bistå u-länderna. Man har också den s.k. consensus-överenskommelsen inom OECD-länderna för sådana kreditsubventioner som inte är sammanblandade med bistånd. Här är det emellertid från svensk sida en nödvändighet att vi inte ställer oss utanför den kombination av bistånd och förmånliga krediter av många olika slag som andra i-länder redan tidigare har kommit fram med. Oswald Söderqvists uppfattning kan jag inte göra någonting åt. Jag kan bara erinra om de tecken som finns på att förhållandena i u-länderna har förändrats, delvis tack vare biståndet. Jag syftar på t.ex. Cuba och Tunisien, där vårt direkta bistånd har upphört, beroende på att förhållandena i länderna har förändrats så kraftigt.

Vi har i olika internationella sammanhang från u-ländernas sida upplevt en vilja att använda sig av neutrala stater och gärna Sverige som leverantörer. Gertrud Sigurdsen tog upp frågan om pris och kvalitet. Men hon nämnde inte att vi just på kreditvillkorssidan inte har kunnat konkurrera. Då Sverige trots allt har en ganska avsevärd export, som svarar för minst 25 96 av vad vi direkt tillverkar, måste den exporten konkurrera också prismässigt. Men när det gäller u-länderna har andra länder infört subventioner av krediterna. Det är vad vi också har velat göra.
Herr talman! Det gläder mig självfallet att Ingrid Sundberg tycker att utvecklingen på Cuba är positiv. Detsamma gäller hennes uttalande om Tunisien, även om jag i det fallet är något mer skeptisk. Men det finns andra exempel, där vi sett raka motsatsen. Ett sådant land som Bangladesh har fått mycket stora biståndspengar, inte bara av oss utan också från annat håll. Enligt vad vi nu vet har dessa pengar — det bekräftas också av SIDA:s utvärderingar — till mycket ringa del kommit ner till de stora massor bland folket som verkligen skulle behöva pengarna. Det finns även andra exempel, som jag inte behöver ta upp här men som vi har nämnt i andra sammanhang. I stort sett har tredje världens länder sackat efter. Klyftan har inte minskat mellan ioch u-länder. Det är anledningen till dessa stora diskussioner, till kraven från u-länderna på massiva resursöverföringar, till talet om konflikter mellan nord och syd osv. Det har kanske uppstått enstaka öar här och där, men i stort har tredje världen när det gäller handelsutbyte, handelsbalanser etc. kommit i ett sämre läge i förhållande till de industrialiserade länderna och — det är självklart — till OPEC-staterna. Man kan inte säga att det har skett förändringar som motiverar att vi på något sätt börjar binda vårt bistånd mer än vad vi gjorde för exempelvis 10 eller 20 år sedan. Det föreligger fortfarande ett stort behov av obundna pengar. Om ett land får obundet bistånd, kan det användas på det sätt som landet finner vara bäst. Landet bör då rimligen få resurser över, som kan användas för att köpa nyttigheter eller uppgöra handelskontrakt med andra länder. Biståndet får på det sättet alltid en positiv inverkan. Men om vi följer de övriga industriländernas recept att alltid binda upp biståndet till det distribuerande landet, kommer effekterna att bli sämre. Då får inte länderna friheten att placera in biståndet i sin egen ekonomiska planering och samhällsplanering. Att binda biståndet måste alltid vara en sämre väg. Och det vore en försämring av den svenska biståndspolitiken att anta de förslag som den borgerliga regeringen här har lagt fram.
Herr talman! Nej, jag är inte ologisk, Ingrid Sundberg. Om något av våra mottagarländer vill byta ut gåvobiståndet mot krediter, får landet göra det. Hittills har det mig veterligen inte skett, i varje fall inte i någon större utsträckning. Ingrid Sundberg säger att andra länder tillämpar det nu föreslagna systemet — Sverige är ensamt om att inte göra det. Ja, Sverige är ganska ensamt om att föra en tämligen renodlad biståndspolitik så som kriterierna för bistånd är. Sverige är väl det land i världen som har den lägsta bindningen av biståndet. Därför är vi oroade över den förändring som nu håller på att ske under den borgerliga regeringen. Det är ganska betecknande att nästan hela Ingrid Sundbergs inlägg rörde sig om den svenska exporten. Det är det exportfrämjande syftet som är huvudmotivet, även om man i propositionen och betänkandet talar om de biståndspolitiska motiven. Jag vill läsa in i protokollet vad vi är helt överens om och som kommer från vår motion, och det är att ”behovet av ett exportpolitiskt motiverat system för blandade krediter prövas i samband med granskningen av exportkreditsystemet i sin helhet. Bakgrunden är de problem som svensk exportindustri kan möta genom den internationella kreditkonkurrensen på de expansiva u-landsmarknader, som inte inbegrips i ett biståndspolitiskt motiverat system för förmånlig kreditgivning.” Där är vi alltså helt överens. Men jag vidhåller fortfarande att det riksdagsmajoriteten förmodligen kommer att besluta om är en samman blandning av bistånd och handel som inte är förenlig med svensk Nr 54